Fru talman! Kjell Jansson har frågat mig om jag med anledning av Jämlikhetskommissionens betänkande har för avsikt att införa någon form av gåvoskatt, arvsskatt eller fastighetsskatt samt om jag har för avsikt att höja kapitalskatterna eller har någon ambition att avveckla rotavdraget. Vägledande för skattepolitiken är att skattebetalarna ska ha ett högt förtroende för skattesystemet och att skatter tas ut på ett rättssäkert sätt. Det är viktigt att upprätthålla stabila och förutsägbara regler. Det är också önskvärt att reglerna bygger på breda politiska överenskommelser. Skälet är att förändrade skatteregler kan ha en betydande påverkan både på individernas enskilda ekonomiska förutsättningar och finansiella position och på den sammanlagda efterfrågan i ekonomin. Jämlikhetskommissionen lämnade den 6 augusti förra året sitt betänkande till regeringen. Som jag tidigare svarat Kjell Jansson har betänkandet remitterats, och sista svarsdag var den 12 april. Remissvaren bereds nu i Regeringskansliet. Betänkandet innehöll emellertid inga lagförslag på skatteområdet.
Fru talman! Jag tackar finansministern för svaret. Sverige har högst skattetryck i världen. Det är inget nytt. Det vet alla om. Statens totala skatteintäkter är 2 100 miljarder årligen. Många av våra invånare betalar upp till 70 procent av sin inkomst i skatt - 30 procent i kommunalskatt, 22 procent i statlig skatt över brytpunkten samt moms och punktskatter. Staten är vinnare i alla lägen på framgångsrika och driftiga människor. Varje felanvänd skattekrona är en stöld från folket, sa den socialdemokratiska ingenjören Gustav Möller en gång i världen. Vad har staten för legitimitet att ta ut så höga skatter? Svaret är ganska enkelt. Det är socialism och en övertro på att staten ska sköta det mesta i samhället som kan göras effektivare och bättre i den privata sektorn. Syftet är att fördela om pengar enligt den socialistiska ideologin, till delar godtyckligt. Skatterna borde sänkas i större omfattning. Då kommer mer kapital ut på marknaden. Det skapar högre skatteintäkter för staten. Det är också förmögenhetsbildande för enskilda människor och kommer att driva fram nya jobb. Fastighetsskatten är en omstridd skatt som till stor del förtjänstfullt avskaffades under regeringen Reinfeldt. Då var den 1,2 procent av taxeringsvärdet. Den är oerhört skadlig både för privatpersoner och för den totala ekonomin. Dessutom är den konfiskatorisk, då den betalas med redan skattade pengar, vilket gör att den kraftigt minskar folks förmögenhet. Flera statliga utredningar, bland annat Klas Eklunds utredning åt ESO, föreslår att fastighetsskatten återinförs. Jämställdhetsutredningen föreslår återinförande av förmögenhetsskatt, fastighetsskatt, arvsskatt och gåvoskatt. Det är rent kommunistiska förslag. Men även Socialdemokraternas tre största distrikt i landet, Stockholm med Anders Ygeman i spetsen, Göteborg och Skåne har på sina stämmor beslutat att fastighetsskatten ska återinföras. Självklart sluter Vänsterpartiet och Miljöpartiet upp i kören om återinförd fastighetsskatt, då de i alla lägen vill stärka staten och förminska enskilda människor. Min fråga till finansministern är: Kommer finansministern att återinföra den konfiskatoriska fastighetsskatten? Om så är fallet kommer den att drabba Stockholmsregionen väldigt hårt. Vanligt hederligt folk som byggjobbare, sjuksköterskor, lärare, poliser, brandmän och företagare kommer att få betala 30 000, 40 000, 50 000, 60 000 eller 70 000 årligen för sin bostadsrätt eller villa. Fru talman! Kommer Magdalena Andersson och Socialdemokraterna att driva folk från hus och hem? Finansministern är svaret skyldig. Det skulle vara ett dråpslag för Stockholmsregionen, där vi generellt har de högsta värdena i landet på våra bostäder. Människor i Stockholmsregionen som bor i bostadsrätter och småhus kommer att bli hänsynslöst beskattade. Fru talman! Kommer Magdalena Andersson och Socialdemokraterna att driva folk från hus och hem?
Fru talman! Eftersom Kjell Jansson tycks följa den interna socialdemokratiska debatten väldigt noggrant utgår jag från att Kjell Jansson också har hört de uttalanden som både statsministern, det vill säga partiordföranden, och jag, som är ekonomisk-politisk talesperson, har gjort vad gäller fastighetsskatten. Jag är därför lite förvånad över att Kjell Jansson säger att jag är svaret skyldig. Kjell Jansson följer uppenbarligen den socialdemokratiska interna diskussionen. Då har han säkert också koll på vad jag har skrivit på min Facebooksida och vad jag har uttalat. Jag förstår inte riktigt varför frågan ställs. Jag svarade också på en fråga om detta här i riksdagen under frågestunden förra veckan. Jag har svarat vid ett flertal tillfällen på den frågan. Jag är tydlig. Vi har inga planer på att återinföra en fastighetsskatt. Det finns dock väldigt många länder som har fastighetsskatt. USA har ganska höga fastighetsskatter. Kjell Jansson säger att det är socialism med fastighetsskatt. Då undrar jag: Råder socialism i USA? Jag vore tacksam för svar - ja eller nej?
Fru talman! Jag kan informera finansministern om att det än så länge inte råder socialism i USA. Så kommer det troligen inte heller att bli, för det är i princip förbjudet i grundlagen i USA. Visst har man fastighetsskatt, men man har oerhört mycket lägre andra skatter, vilket kan vägas in i sammanhanget. Fru talman! Frågan är om det är Socialdemokraternas partistämma som bestämmer eller om det är Magdalena Andersson som gör det när det gäller fastighetsskatten. Av vilket skäl ska vi kunna lita på finansministerns utspel om att det inte blir någon fastighetsskatt? I valrörelsen 2014 lovade Magdalena Andersson att inte höja bränsleskatterna. Vi vet hur det gick. Det har varit höjningar i princip vartenda år i budgeten. I samma valrörelse lovade Stefan Löfven att Sverige skulle ha lägst arbetslöshet i EU 2020. Vi vet hur det gick. Vi ligger på fjärde plats från botten inom EU med vår höga arbetslöshet. Det går inte att lita på Socialdemokraterna. Det är utspel på utspel, men de stämmer inte med verkligheten. Jag vill också kort beröra kapitalskatterna, som i dag har åtta olika nivåer. Man kan fundera på om det är klokt. Det är väldigt förvirrande för många. Det dränerar också pengar från investeringar. IFO-institutet har gjort en utredning av detta. De föreslår att man sänker kapitalskatten till 20 procent - i dag ligger den i snitt på 30. Det skulle leda till 35 000 nya jobb, 3 procent högre bnp och 6 procent högre privata investeringar i ekonomin och ge ökade skatteintäkter på 8 1⁄2 miljard årligen. Fru talman! Finansministern är fortfarande svaret skyldig. Är det finansministern som bestämmer, eller är det Socialdemokraternas partistämma som avgör vilken skattepolitik som ska gälla? Om olyckan är framme efter valet kommer ni socialdemokrater att vara beroende av Vänsterpartiet och Miljöpartiet. De är än mer benägna att införa fastighetsskatt än era distrikt i Skåne, Göteborg och Stockholm. Kan finansministern här stå och lova att fastighetsskatt inte kommer att återinföras?

Fru talman! Jag tackar för det förtydligandet. Jag har upprepade gånger fått frågor om just socialdemokraternas interna processer både i interpellationsdebatter och i frågestunden. Här kan jag påpeka att jag företräder just nu regeringen. Men jag sitter också i Socialdemokraternas verkställande utskott. Där företräder jag naturligtvis de beslut som är fattade på Socialdemokraternas partikongresser. Det har inte röstats fram några förslag om att återinföra fastighetsskatten på någon av de kongresser som vi har haft. Det är ingen hemlighet att det finns delar av Socialdemokraterna som vill ha en sådan skatt. Det har föreslagits på partikongresser och har varje gång röstats ned. Däremot har Moderaterna många gånger drivit kampanj om att vi skulle återinföra fastighetsskatten och har samtliga gånger haft helt fel. Jag minns till och med en skylt som satt hemma på min gata i Nacka där det stod: Rösta nej till Socialdemokraternas nya fastighetsskatt - trots att vi över huvud taget inte föreslog en sådan fastighetsskatt. Är det ett bra sätt att driva kampanj, Kjell Jansson? Är det hederligt? Det är samma Kjell Jansson som säger i talarstolen: Fastighetsskatt är socialism. Men sedan säger han: Det är inte socialism i USA, för det står att det inte ska vara socialism. Detta är riksdagens talarstol. Ska man inte vara lite försiktig med hur man uttrycker sig i Sveriges riksdags talarstol, Kjell Jansson?
Fru talman! Jag sa att det var socialism att införa samtliga dessa skatter: förmögenhetsskatt, fastighetsskatt och arvs och gåvoskatt. Så var det. Jag har ännu inte fått ett tydligt svar. Är finansministern beredd att lova att man inte återinför fastighetsskatten? Kommer kapitalskatten att höjas? Kommer regeringen att återinföra förmögenhetskatt? Kommer regeringen att återinföra arvs och gåvoskatten? Det är enligt de förslag som Jämställdhetsutredningen har tagit fram. Kommer Magdalena Andersson och Socialdemokraterna att driva folk från hus och hem? Jag läser i dag Anders Lindbergs ledare i Aftonbladet. Där skriver han: "Just fastighetsskatten må vara politiskt omöjlig just nu, men striden om en mer rättvis beskattning av fastigheter är långt ifrån över." Anders Lindberg är en ganska tung socialdemokratisk skribent i pressen. Jag kan lova här i kammaren att vi moderater är beredda att ta striden hur länge som helst för att få stopp på denna konfiskatoriska skatt. Jag vill med all tydlighet och kraft deklarera att vi moderater aldrig kommer att vara med och stödja att man inför denna konfiskatoriska fastighetsskatt igen.
Fru talman! Det tycks inte spela någon roll hur många gånger jag svarar på Kjell Janssons fråga, eftersom han uppenbarligen inte vill lyssna och fortsätter att säga att jag är svaret skyldig. Om han nu inte vill lyssna på mitt svar: Vad är då poängen med att ställa interpellationer, Kjell Jansson?